Herr talman! En stark hemmamarknad, en hög inhemsk efterfrågan, är en fördel för producenterna, men förutsättningen för att en sådan efterfrågan långvarigt skall kunna hålla i sig är, att den bygger på en inhemsk produktion. Konsumera på lån kan man göra under en tid, men inte långsiktigt. Jag tycker att Jörn Svensson borde vara beredd att acceptera att grunden för att man skall kunna upprätthålla konsumtion och sysselsättning inom landet är en sund svensk ekonomi. Det är just det som den svenska regeringen f. n. försöker åstadkomma. Det innebär bl.a. att vi får avstå från viss konsumtion till förmån för ökande investeringar. Jag tycker att det är en sund och riktig politik. Till Lennart Pettersson vill jag säga att jag inte någon gång har försökt att tolka vad Olof Palme sade i den utrikespolitiska debatten. Jag har nöjt mig med att citera honom. Lennart Pettersson har upprörts av att jag citerade hans partiledare. Jag trodde att han skulle vara glad över att hans partiledares ord gång på gång upprepades från den här talarstolen. Så är uppenbarligen inte fallet. Eftersom han inte är nöjd med mina citat, har han börjat försöka uttolka vad herr Palme kan ha menat. Jag kan inte gå i svaromål på det området, utan jag utgår från att herrarna bäst gör upp om tolkningen av oppositionsledarens anförande sinsemellan.

Fru talman! Jag lyssnade med tillfredsställelse till den första delen av Hans Gustafssons anförande, där han i stort sett utan reservationer anslöt sig till den traditionella svenska frihandelspolitiken. Jag tycker också att den bild som han tecknade av de ekonomiska påfrestningar som detta frihandelssystem nu utsätts för är riktig. Som jag förut har sagt värdesatte jag också den deklaration som Lennart Pettersson tidigare har gjort för socialdemokraternas del. Jag kan också rent allmänt instämma i vad Hans Gustafsson sade i slutet av sitt anförande om betydelsen av teknikupphandling och teknikutveckling. Däremot vill jag genmäla mot Hans Gustafsson när han säger att vi sedan 1976 har haft en kontinuerligt ökande obalans i förhållande till utlandet. Det uttalandet är felaktigt av två skäl. Först och främst har det inte varit någon kontinuerlig utveckling. Låt mig påminna om att vi år 1977 hade ett underskott i handelsbalansen på drygt 5 miljarder kronor, vilket vändes till ett överskott på samma belopp år 1978. Det illustrerar naturligtvis inte någon kontinuerlig kurva, eftersom vi år 1979 kom tillbaka i ett underskott. 1978 var det balans i våra totala utlandsaffärer, Hans Gustafsson. Med hänsyn till förutsättningarna ute i världen får detta anses vara ganska remarkabelt. Kurvan är således förvisso icke kontinuerlig. Min andra invändning är att det alldeles klart har skett en förändring på senare tid. Den ekonomiska politik som regeringen för i dag håller ju på att på ett avgörande sätt föra oss in i balans i våra utlandsaffärer, Hans' Gustafsson. Låt mig, fru talman, i det här sammanhanget kortfattat få redovisa några siffror. År 1980 hade vi ett underskott i handelsbalansen på 10,8 miljarder kronor. Motsvarande siffra förra året, 1981, visade ett underskott på bara 1,7 miljarder kronor. Det skedde alltså en förbättring av handelsbalansen med 10 miljarder mellan 1980 och 1981. Ser man på utvecklingen hittills i år, finner man att prognosen visar på ett överskott. Den senaste uppgift vi har på det här området är snabbstatistiken för februari i år, då vi hade ett överskott på 600 miljoner mot ett underskott samma tid 1981 på 130 miljoner. Sanningen är alltså att regeringens ekonomiska politik har underlättat en successiv förbättring av handelsbalansen från ett mycket stort underskott 1980 till ett obetydligt underskott 1981. Dessutom tyder allt på att vi kommer att få ett överskott i handeln under det här året. Det har självfallet avgörande betydelse för den samlade balansen i våra utrikes affärer. Det är definitivt inte något kontinuerligt ökande underskott i vår utrikesaffär.

Fru talman! Jag begärde ordet för att på ett par punkter justera den historieskrivning som Hans Gustafsson gjorde. Precis som handelsministern sade var vi 1978 på rätt väg. Frågan är vilken orsaken var till den negativa utvecklingen under 1980. Vi får då komma ihåg — jag tror att det är viktigt — att det våren 1979 endast var centerpartiet som ville rejält hålla igen en ökning av konsumtionsutrymmet. Det är helt klart att den påspädning som gjordes då bidrog till en ökad inflation. Men det var inte den verkliga orsaken, utan vi hade också oljekrisen 1979 och 1980 med de mer än fördubblade oljepriserna. Vi hade den ur stabiliseringssynpunkt mycket olyckliga avtalsrörelsen, en avtalsrörelse som vi egentligen inte hade råd med. Vi fick då mer eller mindre en upprepning av den kostnadsexplosion som vi upplevde 1974 och 1975. Detta är alltså den verklighet som ligger bakom den utveckling som gjorde att den första devalveringen inte kunde fullföljas till ett i alla avseenden gott resultat. Det är i mångt och mycket saker som en regeringspolitik tyvärr inte kan råda över. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tillsammans försöker beskriva verkligheten så riktigt som möjligt. Det är grundförutsättningen för att vi alla skall kunna tala för det förnuft som är nödvändigt, så att inte de olyckshändelser upprepas som inträffade 1974, 1975 och 1980 med nya kostnadsexplosioner, som omöjliggör en varaktig och för svensk ekonomi nödvändig balans.

Fru talman! Jag begärde ordet därför att jag menar att det ligger en viss fara i om man från arbetarrörelsehåll argumenterar så hårt efter den linje som Hans Gustafsson gör. Han började med att på samma sätt som de borgerliga propagandisterna måla upp i väldigt svarta färger hela frågan om marknadsandelar, exportutveckling, skuldsättning osv., som egentligen inte är särskilt stora problem men som Gösta Bohman på sin tid började använda dels genom medvetna felräkningar, dels genom demagogiska utfall mot arbetarrörelsen som argument för att trycka tillbaka de sociala rättigheterna, den sociala standarden och löneutvecklingen. Då är det litet farligt när en socialdemokrat gör sig till tolk för ungefär samma resonemang i det i och för sig vällovliga syftet att komma åt regeringen. Det är ju snarare hemmamarknadens och den inhemska förbrukningens dåliga utveckling som har fördjupat den kapitalistiska krisen än utvecklingen på exportmarknaden. Den har inte varit extremt dålig, inte sämre än vad som under nuvarande förhållanden varit att vänta i en kapitalistisk världsekonomi. Den liknar också i stort sett andra kapitalistiska länders. Sedan stämmer det inte heller enligt min mening när man säger att problemen i ekonomin beror på regeringens passivitet. Regeringen har inte alls varit passiv. Regeringen har varit synnerligen aktiv. Den har varit aktiv därhän att den kunnat använda en delvis falsk och uppblåst skrämselpropaganda för att tvinga tillbaka folkets levnadsstandard och viktiga sociala rättigheter. Den har åstadkommit en social omfördelning till de arbetandes nackdel och till rentierkapitalets och storföretagarnas förmån. Den har varit synnerligen aktiv och synnerligen effektiv, för den har uppnått betydande resultat i det avseendet. Det ärlitet farligt att resonera så som Hans Gustafsson gör, för det innebär så att säga ett halvt erkännande av att de borgerligas och Gösta Bohmans skräckpropaganda är riktig.

Fru talman! Jag tycker att det var litet synd att Hans Gustafsson, i en i övrigt väl balanserad framställning, gav sig in på handelsstatistiksiffrorna och talade om en kontinuerligt ökad obalans med utlandet. Han tog nu tillbaka innebörden av ordet kontinuerlig, om jag förstod honom rätt, men låt mig ända påminna om hur handelsbalansen har varit alltsedan 1977. 1977 hade vi ett stort underskott, 1978 ett stort överskott, 1979 ett litet underskott, 1980 ett stort underskott, 1981 ett litet underskott, nära noll, och vi förutser ett visst överskott under 1982. Jag tror att jag vågar sticka ut hakan och säga att vi kan räkna med ett överskott i handeln under första halvåret 1982. Det är klart att denna variation har ett samband med oljeprishöjningarna. Den mycket kraftiga försämringen i handelbalansen 1979 och 1980 betingades av de snabbt stigande oljepriserna under den perioden. De här siffrorna speglar naturligtvis också resultatet av de båda devalveringar som har vidtagits, 1977 och 1981. Det har lett till en positiv volymförändring av vår export. Man kan i varje fall våga säga att det råder en bred enighet om att förra årets devalvering hittills har varit framgångsrik. Slutbedömningen får väl dröja ytterligare någon tid. Jag delar i det sammanhanget den mening Hans Gustafsson framförde i sitt huvudanförande, att man måste ställa vissa krav på exportföretagens prispolitik. Hans Gustafsson frågade hur det ligger till med importen. Vi kan då konstatera att det i förbättringen av handelsbalansen ingår en volymmässig nedgång av importen — en värdemässig ökning men en volymmässig nedgång, det är helt klart. Men nog därom, fru talman, jag tror att den viktiga slutsatsen av detta är att vi med gemensamma krafter bör försöka underlätta för exportindustrin att få en ökad avsättning, att återvinna marknadsandelar och på det viset bidra till en höjd produktion och sysselsättning i vårt land, med alla de positiva effekter det kan få på välståndet. Då är det också viktigt att man - satsar resurser på exportfrämjande åtgärder. Och det har vi från regeringens sida gjort. Sveriges exportråds verksamhet och övriga exportfrämjande åtgärder hör till de få avsnitt där det har varit möjligt att ge en real medelsökning. Vi kommer från regeringens sida att fullfölja den politiken med all kraft, och jag hoppas att vi i det avseendet kan räkna på socialdemokraternas stöd.

Fru talman! Hans Gustafsson har ju ingen ytterligare replikmöjlighet och därför skall jag inte komma med flera siffror. Jag vill bara säga att även när det gäller det samlade underskottet i våra utlandsaffärer, dvs. bytesbalans-- underskottet, är bilden väsentligt mera splittrad. 1978 hade vi inget underskott alls i bytesbalansen, och det var nog ganska remarkabelt. Jag tror att vi kan räkna med att det samlade underskottet i våra utrikesaffärer nu kommer att bli lägre, vilket betyder att variationerna i handelsbalansens saldo direkt har återspeglats i bytesbalanssaldot. Men, fru talman, det avgörande i detta meningsutbyte mellan Hans Gustafsson och mig är väl ändå att vi båda är ense om att det är viktigt att genom att skapa bättre förutsättningar för näringslivet och exporten klara av de balansproblem som vi onekligen har i relationerna med utlandet, varvid en väsentlig förutsättning är att vi slår vakt om frihandelssystemet.

Fru talman! Förutom de väntade upprepningarna i handelsministerns anförande, från finansplaner och regeringsdeklarationer om ekonomisk politik, kännetecknas regeringens hållning i handelsfrågorna av något slags S:t Göran-och-draken-inställning. Omvärlden är ond. Den strävar efter protektionism och handelshinder. Eld sprutar om drakarna i världshandeln. Sverige, och då främst den borgerliga regeringen och framför allt dess liberaler, kommer med svärd för att frälsa oss från ondo. Svärdet heter i den här tappningen frihet åt marknadsekonomin, ytterligare frihet för marknadskrafterna att spekulera, att förändra konkurrensförhållanden och handelsförhållanden på den internationella marknaden. Detta är rätt kännetecknande för regeringens sticka-huvudet-i-busken-politik. F. ö. har ingen av de borgerliga och socialdemokratiska talarna i eftermiddagens debatt med ett enda ord berört de multinationella imperiernas betydelse för den begränsning av frihandeln som skett och alltjämt sker.

Detta är verkliga begränsningar av frihandeln. Handelsministern säger i sin deklaration att det är en hård konkurrens om de krympande marknaderna, och visst förhåller det sig på det sättet. Men varför krymper marknaderna? Jo, därför att hela den industrialiserade västvärlden för en åtstramningspolitik, som i stort sett är densamma som den vår regering för. Regeringen och dess ideologiska fränder i andra stater sågar av den gren de sitter på. Nu är detta inte hela orsaken. De svårigheter som de kapitalistiska länderna och våra traditionella handelspartner har är inte precis några tillfälligheter. De följer av historiska förändringar i hela världens hushållning, förändringar i vad vi kan kalla kapitalismens livsbetingelser och förändringar inom systemet. Den epok då de imperialistiska makterna, de stora kapitalistiska länderna, ensamma hade makten över världens folk och ensamma kontrollerade dess rikedomar är för alltid förbi. Det hjälper inte att hoppas på några väsentliga förändringar i det avseendet. Kolonialsystemet har slagits sönder. Många f. d. koloniala områden bygger nu upp sina länder i strävan efter nationellt oberoende. Många stater bygger socialistiska system och drar sig på så vis undan imperialistisk och kapitalistisk utsugning. Det här är ett faktum. Den kapitalistiska marknaden håller på att krympa, men inte bara av de skäl som handelsministern anför. Mot denna bakgrund är det märkligt att man i handelsministerns deklaration kan på några få rader avfärda handeln med de s.k. statshandelsländerna. Moderaterna har framträtt i debatten och varnat för att man inte kan räkna med samma fortsatta ekonomiska tillväxt som förut i dessa länder och talar om risker med alltför utvecklat handelssamarbete med socialistiska länder. Med det hade väl varit på sin plats att påpeka att det knappast heller är riskfritt att bygga sin handel och sin exporttilltro på kapitalistiska länder, där man kan räkna med att inhemsk efterfrågan och industriell stagnation kommer att fördjupas mycket allvarligt under 1980-talet. Med planekonomierna kan man — om man anstränger sig — göra ganska goda och långsiktiga affärer. Men det fordras naturligtvis politisk vilja, kunskap och tålamod för att komma åt dessa marknader, som ju undan för undan representerar en allt större del av världens befolkning. Problem med handel på dessa marknader har man på grund av valutasystemen. Ibland måste man acceptera byteshandel. Genom t.ex. ett statligt handelsbolag kunde man etablera kontakter med motsvarande byråkratier i resp. ekonomi. Man kunde samla in ett bredare utbud av olika produkter som kan tillverkas och exporteras. Man kan också samla in och fördela ”bytesvarorna” på den svenska marknaden, för att få till stånd mängder av affärer och handelsutbyte som annars inte kan komma till stånd, genom att de små enskilda företagen i vårt land inte själva har möjlighet att utveckla denna handel. Jag vet från mina hemtrakter, i stålindustrins hjärta i Bergslagen, att de som lyckas, de som har tillräckliga resurser att sätta av och som kan arbeta sig fram till långsiktiga kontrakt, är mycket nöjda och även har tryggad sysselsättning för lång tid framöver när det gäller deras produkter. Ståloch verkstadsindustrins handel på öststatsmarknaderna är liten — när det gäller stålindustrin mycket liten. Låt mig använda handelsstålsindustrin som ett mått, även om den väl är extremt liten. Man har där ungefär lika stor export till samtliga öststatsekonomier som på Danmark. Det säger något om vilka slumrande möjligheter som finns på handelsstålsområdet. Den svenska specialstålsindustrin, som vi är så starkt beroende av att behålla och kunna utveckla, är extremt exportberoende. För att vi skall kunna rädda denna viktiga näring behövs en utveckling av densamma och en vidgad hemmamarknad. Med regeringens recept blir det naturligtvis en satsning på ännu mer export, som skall stimuleras genom kostnadssänkningar, genom lönenedpressning, kanske genom devalveringar och andra åtgärder för att sänka våra priser gentemot omvärlden. Man skall inleda ett slags internationell exporttävlan, som man tror att man skall kunna klara sig i. Detta är ingen väg ut ur handelskrisen. Den alternativa vägen måste, som så många sagt i dag, vara att utöka hemmamarknaden och ge den svenska specialstålsindustrin ett utrymme här som den inte har i dag. Det sker självfallet genom inhemsk utveckling, genom satsning på omfattande industrialiseringsoch förnyelseprogram i vår egen industri. Genom en sådan utveckling kan kapacitetsutnyttjandet ökas, och man lägger grunden för en naturlig stärkning av våra exportmöjligheter. Handelns utveckling och underskottet i bytesbalansen kan inte frikopplas från den ekonomiska politik och den näringspolitik i övrigt som förs i olika länder. Jörn Svensson har utförligt behandlat hemmamarknadens betydelse för en positiv utveckling av vår ekonomi men också av vår handel. Jag skall fortsätta något litet på det temat genom att beröra den offentliga upphandlingen, vilken också Hans Gustafsson var inne på i sitt anförande. När man gör upphandlingar hänvisar man till upphandlingsförordningen och säger att vi måste handla efter affärsmässiga principer. Det gjorde man med besked förra året. Ett par mycket uppmärksammade affärer gjordes i frihandelns namn. Försvaret köpte radaranläggningar från multinationella ITT, trots att svenska LM Ericsson kunde leverera motsvarande anläggningar till i stort sett samma pris — jag säger i stort sett; det skilde visserligen något, men det borde inte ha varit avgörande om man sett till effekterna för vårt land och vår ekonomi. Detsamma gällde Vattenfall, som från USA köpte generatorer till kärnkraftverk från USA som ASEA skulle ha kunnat leverera. Det kanske också fanns något mer exempel som jag nu inte har aktuellt. Det finns möjligheter att göra andra än rent kommersiella värderingar när det gäller offentlig upphandling. Regeringen kunde ha gripit in, om den velat — om den inte varit så förtvivlat rädd för de stora internationella makterna, som ligger på och kollar att man sköter sig enligt det s.k. frihandelsmönstret. När jag i olika sammanhang varit ute på industrier och diskuterat sådana här saker med folk som sysslar med marknadsföring har jag märkt att man där är rätt irriterad. Man säger — för att göra ett direkt referat — att vi i Sverige i alla lägen skall spela bussiga brorsan och bjuda på allting och inte ta hänsyn till det egna landets behov av produktion och sysselsättning. Vissa andra länder har regler som gör att de på ett annat sätt ser till effekterna på den egna ekonomin. Den finska upphandlingsförordningen säger att upphandlingen skall vara statsekonomiskt förmånlig. Man har t.o.m. i tilläggscirkulär om hur sådana här frågor skall hanteras sagt: ”Vid anskaffning av varor och tjänster skall särskild uppmärksamhet fästas vid i hur hög grad de är inhemska och vid deras sysselsättningseffekt.” Det är ju klara direktiv om att handla finskt. I USA har man, som handelsministern känner till, en Buy Americanlagstiftning. Den är mycket gammal. Där sägs att federala tjänstemän endast får välja inhemska varor vid upphandling för offentligt bruk. Endast inhemskt material får användas vid uppförande, ändring eller reparation av offentliga byggnader eller offentliga arbeten. Det finns några undantag från dessa regler, nämligen om de medför orimligt stora kostnader, om varan skall användas utomlands eller om den inte finns i Amerika. Det som kan åsidosätta eller begränsa sådana samhällsekonomiska målsättningar är den nya GATT-överenskommelsen som gäller för offentlig upphandling. Men då måste man komma ihåg att den, om jag har läst rätt, gäller mycket stora projekt och inte tjänster, om de inte följer direkt av varuleveransen. Den gäller inte heller alla myndigheter. Den som ser GATT-överenskommelsen, som det ofta hänvisas till, enbart som en fördel för vår exportsträvande svenska industri ser det ganska ensidigt. Det avtalet lämnar naturligtvis också utrymme för marknadskrafterna. De förhållandevis små svenska företagen har inte alls samma möjlighet att bearbeta EG-marknaden och den amerikanska marknaden eller ens vår egen marknad som multinationella ITT eller IBM har. Det är en skenbar frihet som ändå gör att den starke segrar. Må den starke vinna! Det är filosofin också bakom marknadsekonomin och för regeringen. Offentlig upphandling kan alltså bidra till att vi når en god export genom att man lägger ut basbeställningar i svensk hemmaindustri, som bidrar till att utveckla ny teknik och nya produkter eller att höja kapacitetsutnyttjande och kompetens. Hadar Cars talade om hur viktigt det är att förnya svensk industrioch energiteknik. Jag kan inte se hans anförande på annat sätt än som ett direkt tillstyrkande av de förslag som vårt parti har framlagt när det gäller utveckling av industrin och möjligheterna att skapa nya arbeten. Jag tänker på riktade beställningar för att utveckla en bestämd samhällsnyttig teknik som energitekniken, som om den utvecklades i sig skulle kunna betyda mycket för handeln, för våra möjligheter att minska oljeimporten osv. Det finns mängder av områden där man kan satsa genom offentlig upphandling och i offentlig regi. Det gäller energin, det gäller kommunikationer, det gäller arbetsmiljö, det gäller processteknik osv. Men att sitta och vänta på att privata företag skall ta några egna initiativ i den vägen tror jag är ganska omöjligt. Dessa satsningar måste göras i samhällelig regi. Något spontant intresse för förnyelse av svensk industri kan vi inte utläsa av den investeringsstatistik som finns eller av den allmänna debatt som förs ute i det s.k. fria näringslivet. Genom en riktad politik, som skapar sysselsättning och en positiv utveckling för vår hemmamarknad och för vårt land, kan man också förbättra möjligheterna att nå ut och göra ett bättre arbete på den internationella marknaden.

Fru talman! Handelsministern har i regeringens handelspolitiska deklaration slagit fast att den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Sverige är beroende av att våra exportföretag har tillgång till utlandsmarknader inom ramen för frihandelns principer. Detta vill jag med skärpa understryka. Det är också viktigt för att ett litet men högt utvecklat industriländ skall kunna bevara sin konkurrenskraft. Jag vill här ta upp två grenar av svenskt näringsliv där förutsättningar finns att ytterligare förbättra vår export och därmed vår handelsbalans, nämligen sjöfarten och turismen. Svensk rederinäring har gått starkt tillbaka under senare år trots den av riksdagen fastställda målsättningen att vidmakthålla en konkurrenskraftig och betydande handelsflotta under svensk flagg. Den svenska transoceana handelsflottan är i dag högmodern, anpassad till modern godshantering och tekniskt konkurrenskraftig gentemot andra handelsflottor. Problemet är kostnadsläget. Kostnaderna för att driva fartyg under svensk flagg måste väsentligt sänkas, om vi på sikt skall kunna bibehålla en tillräckligt stor svensk handelsflotta. Denna problematik verkar alla vara överens om, men förhandlingarna tycks ha råkat in i ett dödläge där positionerna synes vara helt låsta. Skall en vändning ske måste den ske snart. För regeringen måste det vara angeläget att finna en lösning för att åter föra parterna till förhandlingsbordet. Fru talman! Det är bråttom att bryta den nedåtgående trenden i sjöfartsnäringens utveckling och därmed öka våra möjligheter att förbättra vår handelsbalans. Det är också viktigt att skapa bestående möjligheter att vidmakthålla en konkurrenskraftig och betydande handelsflotta under svensk flagg. Turismen är ett annat område där utvecklingsmöjligheter finns. I dag kan man i Dagens Nyheter läsa om en undersökning som har gjorts av den västtyska konsumenttidningen Test och som omfattar 3 000 representativa turister under år 1981. Direkt sensationellt konstaterar man att västtyskarna bedömer resans prisvärdighet, alltså vad man får ut av kostnaderna, vara högst i Sverige. I en kommentar säger informationschefen i Sveriges Turistråd, Lars Florin, bl.a.: Både industrioch turistmässigt spelar den västtyska marknaden en nyckelroll i den svenska handelsbalansen med utlandet. Under 1982 väntas närmare 400 000 västtyska turister besöka Sverige. Han pekar också på hur den svenska naturen i allmänhet och vildmarken i synnerhet lockar turisterna. Dock synes ytterligare PR-insatser vara nödvändiga. Fortfarande säljs Sverige för tamt som turistland, inte minst på den stora nordamerikanska kontinenten. Den svenska turistnäringen omsatte 1981 drygt 20 miljarder kronor varav närmare 16 miljarder gäller den inhemska turismen. Exporten är alltså 20 Ze — närmare 5 miljarder kronor — och kan enligt Turistrådet fördubblas på tio år. Turistnäringen sysselsätter i Sverige i dag ca 100 000 året-runt-anställda. Här finns alltså ökade möjligheter till sysselsättning som i hög grad kan komma glesbygden till del. Handelsminister Björn Molin har turismens betydelse klar för sig, och han har under det gångna året, bl.a. genom extra anslag för marknadsföring av Sverige som turistmål utomlands och genom satsningar på olika svenska turistorganisationer, bidragit till utvecklingen. Utländska turister liksom vi svenskar ställer givetvis höga krav. Man vill ha service och hygien samt snyggt omkring sig. Våra campingplatser och vandrarhem är i många fall hårt nedslitna. Kommunerna får under stränga sparsamhetskrav svårt att klara erforderligt underhåll. Vid hänvändelse till AMS får man beskedet att sådana anläggningar inte ligger inom AMS arbetsområde. Om det är så, borde kanske arbetsmarknadsministern se över bestämmelserna. Ett annat problem är att Sverige tar semester under de mest intensiva turistmånaderna. Detta gäller sådana nödvändiga funktioner som tull och polis men också hotelloch restaurangnäringarna. En bättre spridning av semestrarna är därför önskvärd. Det vore en uppgift för arbetsmarknadens parter att ta upp denna sak till diskussion. Fru talman! Jag tror att svensk turism har framtiden för sig. Den kan ge många nya arbetstillfällen, inte minst i glesbygden där problemen är stora. Den kan också positivt bidra till en förbättrad handelsbalans. En medveten satsning från samhället på bl.a. ökad marknadsföring ger säkert snabb valuta för gjorda insatser.

Fru talman! Regeringsdeklarationen går rätt utförligt in på u-landshandelns roll i världsekonomin, och den tar också upp u-landshandelns betydelse för produktion och sysselsättning i Sverige. I långa stycken kan jag instämma i den beskrivning som Björn Molin lämnade. Handeln med tredje världen kan också i fortsättningen bli ett dynamiskt inslag i en världsekonomi, som annars mest präglas av stagnation och undersysselsättning. I-länderna är numera starkt beroende av tredje världen för sin egen ekonomiska utveckling. Men skall detta s.k. ömsesidiga beroende bli en positiv faktor för framtiden, måste u-länderna ges förmåga att omsätta sina enorma behov av produkter i köpkraftig efterfrågan. Det förutsätter kraftiga överföringar av finansiella resurser i form av både bistånd och lån. Det förutsätter, vilket inte minst Brandtrapporten belyst, krafttag för att hindra att den kolossala skuldbördan utlöser akuta skuldkriser. Det mesta tyder i dag på att Turkiets och Polens skuldkatastrofer kommer att följas av åtskilligt fler. Det skulle onekligen vara intressant att höra litet mer om hur handelsministern bedömer denna situation, både allmänt och med hänsyn till bl.a. exportkreditnämndens problem. Handeln och dess villkor måste inta en central plats i Sveriges ulandspolitik, säger handelsministern. Som ett led i en utvidgning av det kommersiella samarbetet med u-länderna håller regeringen nu på med att se över formerna för detta samarbete och pröva behovet av ytterligare samarbetsavtal. Detta är motiverat och bra. Från socialdemokratisk sida har viiflera år begärt att så sker. Sent omsider har man nu tydligen kommit i gång i kanslihuset. Men formuleringarna i regeringsdeklarationen kan tolkas som att regeringen ser u-landspolitiken och samarbetsavtalen som en mer eller mindre renodlat kommersiell fråga. Ett sådant ensidigt betraktelsesätt måste avvisas. Att de redan ingångna samarbetsavtalen har fått så liten betydelse beror ju framför allt på detta snäva kommersiella perspektiv. För vår del är samarbetsavtal en metod att fördjupa ett u-landssamarbete, som vi bedömer som viktigt från utrikespolitisk, solidaritetspolitisk och kommersiell utgångspunkt. Avtalen skall främja både våra egna intressen och u-landsparternas förmåga till positiv utveckling. Det hade varit värdefullt om handelsministern ägnat någon minut åt en sådan bredare u-landspolitisk analys. Som det nu är, framstår regeringens syn på detta viktiga område som ensidigt kommersiellt präglad. Det blir inte bättre av att det främsta instrumentet för solidariteten med u-länderna, den svenska biståndspolitiken, luckrats upp och kommersialiserats steg för steg. Det senaste, i och för sig begränsade, exemplet är budgetpropositionens förslag att Sveriges anslutning till tennavtalet skall räknas av mot biståndsanslaget. Det förhållandet att u-länder finns med i en transaktion gör det inte självklart motiverat att finansiera transaktionen med biståndsmedel. Denna diskussion gränsar till frågan om återflöde och bundet bistånd. Det är en debatt som vi får ta framför allt när riksdagen behandlar uhjälpsanslagen längre fram i maj. Låt mig ändå här säga att svenskt bistånd, svensk biståndspolitik och svensk utrikespolitik gett betydande draghjälp åt den svenska exporten. Det går inte att säga om biståndspolitiken: 6 miljarder ut och knappt 3 miljarder tillbaka. Det kanske är 10 miljarder tillbaka eller 15 miljarder tillbaka. Det går inte att avgöra. Men alltför ofta får vi ohyggligt snäva perspektiv i diskussionen om biståndets bindning. Uppskattningen av Sveriges åtgärder och ställningstaganden gentemot de nya länderna har i åtskilliga fall öppnat viktiga, framtida marknader. Sedan gäller det för det svenska näringslivet att aktivt bevaka de möjligheter som erbjuds. Industriförbundet och dess företrädare talar gärna om att ställa biståndet i näringslivets tjänst genom ökad bindning. Det hade varit bättre om en del av den energi som man då visar kunde ägnas åt att faktiskt utnyttja den goodwill som Sverige uppenbarligen åtnjuter. Det finns tyvärr många exempel på nonchalans hos svenska företag när det gäller att svara på brev och att bevaka anbudsmöjligheter. Det gäller såväl i förhållandet till enskilda u-länder som i konkurrensen om de internationella organisationernas upphandling. Fru talman! I går fick vi en skrivelse från regeringen, där den för första gången lämnar en redogörelse för hur Sydafrikalagen påverkat de svenska företagen. I förarbetena till lagen sades att vi måste få ett bra sakunderlag för en debatt i Sverige om Sydafrikafrågan. Regeringen skall därför varje år publicera uppgifter som ”ger en tillförlitlig bild i väsentliga hänseenden inom varje enskilt företag”. Uppgifterna skall avse produktion, omsättning, antal anställda, företagna investeringar och andra faktorer som har betydelse för att kontrollera efterlevnaden av lagen. Nu har Björn Molin och hans medarbetare hållit på i fem långa månader för att arbeta fram regeringens redogörelse till riksdagen. Vad blev resultatet? Ja, vi har fått sex stackars trycksidor plus en liten tabell som inte säger någonting om förändringen under redovisningsperioden år 1980. Först har man då fått in allt material från den myndighet som sköter det löpande arbetet. Sedan sätter man sig i fem månader, med kanslihusets resurser, och ut kommer denna torftiga trycksak. Berget som födde en råtta — det är en bild som tränger sig på. Det är helt klart att redogörelsen inte fyller de krav som riksdagen har rätt att ställa på information i den här frågan. Låt mig ge några exempel på det. Vad var det för slag av investeringar? Har regeringen tillämpat lagen tillräckligt restriktivt, eftersom antalet anställda och omsättningen har ökat? Det här är helt centrala frågor, men vi får inte svar. En del av frågorna kan vi få svar på om vi söker i tidningar eller om vi går till företagens redovisningar. Men detta skall ju vara en årlig, samlad redogörelse som regeringen tar fram för att garantera en bra sakdebatt i Sydafrikafrågan. > Vad vi däremot kan läsa på de här sidorna är följande: Tre företag sägs ha direkt brutit mot lagen. Ytterligare ett företag har i strid mot lagens syfte förvärvat ett dotterbolag där nere. De svenska företagens totala omsättning har ökat. Det totala antalet anställda har ökat. Regeringen säger nu att detta beror på högkonjunkturen, men det finns ingenting i lagen som signalerar att en högkonjunktur ger rätt till expansion. Tvärtom sägs i propositionen att företagen inte skall utvidga sin verksamhet. Har det blivit fler anställda också i det företag som regeringen gett dispens? Det framgår inte av redogörelsen, men det borde naturligtvis finnas en sådan uppgift. Det är nu tre år sedan folkpartiregeringen expedierade en beställning från riksdagen om Sydafrikalagen. Folkpartiet var positivt då. Av dagens formulering i handelsdeklarationen får man också ett positivt intryck. Men den här skrivelsen var en kalldusch, och man får ett obehagligt intryck att moderaterna fortfarande spökar i handelsdepartementets korridorer. Frågan om lagen och dess tillämpning innehåller många tekniska och andra problem, och det finns en risk för att vi gräver ner oss i den tekniska diskussionen om hur man skall handlägga, om hur man ger dispenser, om var gränser går. Men det allra viktigaste är ju att vi arbetar för att skapa en stark och välinformerad opinion i landet. Det är den bästa garantin för att vi undan för undan skall kunna öka solidariteten med de fattiga och förtryckta i Sydafrika och Namibia.

Fru talman! Sverige har en öppen ekonomi. Vi har valt att ha det av flera olika skäl. Viktigast är att för ett litet land som Sverige är denna öppna ekonomi en absolut förutsättning för att vi skall klara vårt välstånd. Utan ett fritt utbyte av varor och tjänster med vår omvärld skulle svenska folket ha det betydligt sämre. Vi kan aldrig bygga upp en effektiv produktion i landet, om vi inte har tillgång till världsmarknaden. Serierna blir för små, och varorna blir därmed för dyra. En fri handel över våra gränser, i båda riktningarna, är dessutom en garanti för konkurrens också på de områden där det svenska utbudet är litet. Och det är till fördel för konsumenterna. : För folkpartiet är det självklart att slå vakt om frihandeln. Det är med stor oro vi registrerar olika tecken på en ökad protektionism i det ena landet efter det andra. USA vill kvotera stålimporten, Frankrike har bl.a. jättelika ”köp franskt”-kampanjer — för att nämna ett par aktuella exempel. Här hemma hörs krav på ökade restriktioner inte bara från politiker och fackföreningsfolk utan också från delar av näringslivet. Att ge efter för de kraven vore förödande för ett litet, exportberoende land som vårt. I ett vidgat handelskrig står vi som givna förlorare. Om våra egna och andras ekonomiska svårigheter leder till olika former av synliga och osynliga restriktioner, blir situationen för våra svenska exportföretag omöjlig. Därför måste vi själva vara mycket försiktiga med åtgärder som kan leda till handelskrig. Det går inte heller att med den här typen av åtgärder på sikt skydda en industri som inte har en inneboende kraft att klara konkurrensen också över gränserna. Över huvud taget är internationellt samarbete grunden för ett svenskt näringsliv. Den onyanserade kritik, som ofta hörs när svenska företag investerar i utlandet liksom f. ö. när utlandsägda företag investerar i vårt eget land, tyder på att man inte har förstått hur nödvändigt det är för Sverige att samverka med andra länder. Våra egna större exportföretag skulle inte ha nått sina framgångar om man inte hade utnyttjat de marknadsfördelar som investeringarna utomlands gett. Det är uppenbart att dessa satsningar också har haft en positiv inverkan på sysselsättningen här hemma i Sverige. På samma sätt är utländska investeringar i Sverige ett naturligt komplement till den frihandel som måste vara basen för välståndet i ett litet industriland som Sverige. Vi måste uppmuntra och underlätta investeringar, inte motarbeta dem. Också när det gäller forskning och utveckling måste Sverige aktivt verka för ökat internationellt utbyte och tekniköverföring. Här spelar personliga kontakter stor roll. Framstående utländska tekniker och vetenskapsmän måste inbjudas att verka i Sverige. Mycket av framtidens teknik i svensk industri kommer att hämtas från utlandet. Bl. a. därför skall vi också uppmuntra, inte motarbeta, svensk industri till engagemang utomlands. När det gäller att stärka vår industris internationella konkurrenskraft är marknadsföringen en annan viktig, men ofta bortglömd faktor. Utbildningen måste inriktas så, att vi får fram fler ungdomar med en kvalificerad grundutbildning, lämpad för internationell marknadsföring. Det är självklart att språkkunskaper här spelar en central roll, men det är också fråga om ett ökat samarbete mellan teknikoch ekonomiutbildning. Här borde vi i större utsträckning satsa på stipendiatverksamhet, så att fler ungdomar kan få komma ut och pröva på internationell marknadsföring. Fru talman! Jag är övertygad om att det i våra många små och medelstora företag finns en stor och förhållandevis outnyttjad resurs när det gäller att öka vår export. Men det behövs åtgärder av olika slag och kanske framför allt en stimulans för att våra mindre företag skall våga sig på exportsatsningar, där de ofta känner en viss tveksamhet och rädsla för en sådan här, litet främmande verksamhet. Det har förvisso gjorts mycket under senare år för att intressera också mindre företag för export: Vi har Sveriges Exportråd, vi har industriverkets arbete, vi har satsningarna på utvecklingsfonderna med en rad olika aktiviteter, och visst har de i många fall lett till lyckade resultat. Men det är också uppenbart att det fortfarande finns många företag som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster som borde lämpa sig väl för marknadsföring även utanför vårt eget land men som av olika skäl inte exporteras. Det sägs ofta att svenska företag i internationell jämförelse är påfallande dåliga på att samarbeta och ofta ser ganska negativt på företagssamarbetet. Det förefaller som om den bristen finns både större företag emellan, t.ex. vid systemförsäljning och vid leveranser till större projekt, och när det gäller samarbete mellan storföretag och underleverantörer. Jag tror dessutom att det vore möjligt att, t.ex. med branschorganisationernas hjälp, få småföretagen att i större utsträckning göra gemensamma exportsatsningar. Det finns ofta ett naturligt sätt att umgås mellan företagen inom en bransch. Det bör man utnyttja för bl.a. utställningar på mässor och marknadsundersökningar. Utvecklingsfonderna kan naturligtvis spela motsvarande roll när det gäller exportsamarbete regionvis mellan företag i olika branscher. Kanske borde utvecklingsfonderna tillföras mer exportkunskap än som finns där i dag. Men även om man på olika sätt kan fortsätta att bygga ut samhällets serviceoch stimulansåtgärder för att utvidga småföretagens exportverksamhet måste naturligtvis det övervägande jobbet ske inom företaget. Därför får man inte heller glömma bort utbildningssidan. Många företagsledare eller andra ansvariga för en tänkt exportsatsning har säkert tvekat inför det okända som en utländsk marknad utgör. Inte minst språkkunskaper och kännedom om det land man tänker bearbeta är väsentliga. Över huvud taget är det viktigt att de utbildningsaktiviteter som finns också når ut till de mindre företagen. Många småföretag deltar ju indirekt i exporter i egenskap av underleverantörer. Deras framtida möjligheter beror naturligtvis i första hand på hur vi med olika åtgärder — en del redan genomförda, en del aviserade — lyckas med att generellt förbättra konkurrenskraften för våra svenska företag. Men också här har jag en bestämd känsla av att det finns brister i samarbetet, inte minst när det gäller produktutveckling. Jag tror att det över huvud taget går att förbättra den samverkan som sker mellan industriföretagen, både när det gäller marknadsföring och i fråga om produktutveckling. I första hand är det en uppgift för näringslivet självt. Men de olika organ som finns, t.ex. utvecklingsfonderna och exportrådet, och varför inte också bankerna, borde kunna medverka till att mer samarbete kommer till stånd. Fru talman! Regeringens handelspolitiska deklaration poängterar att Sverige måste bevara en öppen ekonomi, därför att det är förutsättningen för vårt välstånd. Det faktum att ungefär 50 90 av vår totala industriproduktion exporteras understryker vikten av att frihandelssystemet bevaras och förbättras. Men frihandeln bör också ses i ett vidare perspektiv. Ett system där varje land i princip gör det man är bäst på är det effektivaste sättet att använda jordens samlade tillgångar.

Fru talman! Dagens handelspolitiska debatt har i stor utsträckning kretsat kring frihandeln. Detta är inget nytt. Redan under den socialdemokratiska regeringens tid präglades den svenska handelspolitiken av öppna gränser och största möjliga frihandel. Vi har haft starka skäl för att driva en sådan politik. Denna handelspolitik kombinerades med en stark ekonomisk politik och en aktiv näringspolitik. Arbetsmarknadspolitiken utvecklades och rustades med en rad instrument, som underlättade för människorna att klara av den omställningsprocess som pågick i det svenska samhället. De svenska textil-, beklädnads-, skooch läderarbetarna har under de senaste åren helt felaktigt blivit stämplade som frihandelsmotståndare. När Beklädnadsarbetareförbundets medlemmar har fört fram krav på en rimlig fördelning mellan inhemska och utlandstillverkade varor i vår beklädnadskonsumtion, har detta betecknats som ett allvarligt hot mot vår handelspolitik. När socialdemokraterna i riksdagen har lagt fram konkreta förslag som syftat till att det av riksdagen 1978 fastställda målet om inhemsk tekoproduktion skall kunna uppnås, har dessa förslag inte funnit nåd hos den borgerliga majoriteten i denna kammare. Tvärtom har dessa förslag ofta blivit stämplade som hot mot den svenska exporten. Argument som har varit avsedda att ge den svenske tekoarbetaren dåligt samvete inför sina kolleger i u-länderna och inför alla tekokonsumenter här hemma har förekommit i flera kammardebatter. Målet för vår tekoproduktion har blivit ändrat till riktmärke, och i dag är regeringen tydligen beredd att ompröva de försörjningspolitiska normerna. Situationen i tekoindustrin är i dag utomordentligt allvarlig med hög och ökande arbetslöshet och en mängd varsel om personalinskränkningar och företagsnedläggningar. Vi står inför en fortsatt försämring av läget inom branschen. Trots detta har regeringen i budgetpropositionen och i andra propositioner föreslagit en avrustning av de statliga insatserna. Vi socialdemokrater har därför fört fram alternativa förslag, både i vår januarimotion och nu med anledning av regeringens tekoproposition. Bland de förs!ag «om vi har fört och för fram finns en rad åtgärder som är nära sammankn :;;ade med handelspolitiken. Vi föreslår bl.a. att kommerskollegium skal: 2vs i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till globalarrangemang exkl. EG och EFTA-området. Vi föreslår dessutom att hemtagningssystemet — som innebär att det i samband med införsel av varan från tullverkets sida endast görs enkla varukontroller och att tulldeklaration lämnas senare — skall slopas för varor inom tekoområdet. Vi socialdemokrater förutsätter också att tullverket får de ökade resurser som krävs för att tullen skall kunna arbeta effektivt. Våra krav går alltså ut på en effektivisering av begränsningssystemet för den svenska tekoimporten. Det har äntligen lagts fram ett förslag på ursprungsmärkning av tekoprodukter. Handelsministerns förslag innebär dock att stora delar av produkterna hamnar utanför systemet, och utformningen av märkningsreglerna inger farhågor för efterlevnaden. Fru talman! Vi socialdemokrater anser inte att importpolitik av detta slag skulle innebära ett svenskt återfall i protektionism. Vi vägrar för vår del att acceptera benämningen protektionism på en politik som tillåter en importandel på 70 260. Inte heller anser vi att det är ett brott mot frihandelspolitiken, om vi på ett för folkförsörjningen vitalt område vill inom landet behålla och utveckla den industriella kapacitet och det yrkeskunnande som är ett absolut minimum för att Sverige skall kunna behålla trovärdigheten i sin neutralitetspolitik.

Fru talman! Jag tänker här ta upp ett par speciella frågor i den svenska utrikeshandeln. Vi kommer i särskilda debatter, föranledda bl.a. av motioner från vpk, att återkomma till dessa problem, men det skulle vara en brist om de inte på något sätt framfördes också i denna handelsdebatt. Jag skall till att börja med ta upp frågan om den svenska vapenexporten. Det har upprepade gånger sagts att denna export är blygsam i förhållande till totalexporten, och det är sant. Under 1950-talet pendlade den mellan 1,5 och 2 20 av totalexporten, under 1960-talet och början av 1970-talet mellan 0,5 och 1 26, och under slutet av 1970-talet; nu i början av 1980-talet är den uppe i omkring 1 40 Vapenexporten är emellertid inte vilken export som helst. Det är till att börja med inte enbart en fråga om kvantiteter. Även små kvantiteter av högkvalitativa vapen har eller kan ha avgörande inverkan på en stats militärapparat och de bindningar av olika slag som följer med detta. Handeln med vapen, både exporten och importen, medför därför förpliktelser av ett slag som inte gäller för andra varugrupper. Det har f. ö. uttryckts i klartext av svenska militärer i de sammanhang då det blivit debatt om saken. Ett av de bärande skälen från det hållet är just utbytet av teknologi på vapenområdet. ”Vi byter äpplen mot päron”, som den förre ÖB uttryckte saken. Svensk vapenexport betyder därför mycket bestämda och nära bindningar med köparländerna. Och de stora köparna av svenska vapen är västeuropeiska stater, flera av dem dessutom medlemmar i västalliansen NATO. Detta är förhållanden som påverkar Sveriges militärpolitik och försvarspolitik samt därmed också vår utrikesoch säkerhetspolitik. Vpk har tidigare pekat på dessa förhållanden. De har under det senaste året fått en kusligt förnyad aktualitet. Den borgerliga regeringen och dess folkpartistiske handelsminister gav i fjol vid den här tiden klartecken till Bofors att skriva ett preliminärt kontrakt med USA om försäljning av den välkända och just högkvalitativa luftvärnskanon som är Bofors stora världsprodukt. Det var och är en jätteorder, som fick Bofors aktier att rusa upp till nya höjder på börsen. Vpk har två gånger tagit upp denna affär med handelsministern här i kammaren men fått undvikande, oklara svar. Den slutsats vi och alla andra måste dra är att regeringen tänker låta affären ha sin gång, trots de avgörande militärpolitiska och säkerhetspolitiska effekter en sådan affär med en av de ledande stormakterna kommer att få och trots det uppenbara brott mot bestämmelserna för svensk vapenexport som affären utgör. Detta är nämligen inte vilken vapenaffär som helst. USA skall förnya hela sitt luftförsvarssystem. Detta nya system, som går under namnet DIVAD, skall införas i alla vapengrenar: armén, marinen och flyget. Det är också fullt klarlagt att det kommer att införlivas med USA:s s.k. brandkårsstyrka, Rapid Deployment Force . Det är den styrka som förra året prövades i en första tillämpningsövning i samarbete med Egypten. Den skall kunna sättas in var som helst i världen där USA:s intressen hotas, framför allt i Västasien och Rödahavsområdet. Åt detta, som på nytt kan komma att medföra att svenska vapen mot de nu gällande bestämmelserna plötsligt kommer att användas i stora militära konflikter, ger den svenska borgerliga regeringen sin välsignelse. Det är avslöjande för hur man ser på Sveriges utrikesoch handelspolitik. Man har inga betänkligheter inför att tillåta affärer som jag inte tvekar att beteckna som ett brott också mot den alliansfria politik som regeringen i andra sammanhang säger sig vilja slå vakt om. Men vad hjälper högtidliga försäkringar, när den ekonomiska politiken och handelspolitiken förs med helt andra förtecken? Vi behöver minska den svenska vapenexporten. Den har trots de restriktiva bestämmelserna ökat kraftigt under senare år. Det är inte av omsorg om Sveriges försvarsoch neutralitetspolitik som detta har skett. Verkan har varit den helt motsatta, som jag nyss har påvisat. Men det har ökat vinsterna i den svenska vapenindustrin och effektivt blockerat förutsättningarna för en övergång till alternativ, civil produktion. Men vi behöver också på ett bestämt sätt ändra reglerna för denna export. Det är, som vpk åtskilliga gånger har påpekat, meningslöst att ha bestämmelser som går ut på att de vapen man säljer inte skall komma till användning. Detta är f. n. huvudsyftet, såsom bestämmelserna är skrivna i dag. När man snabbt är beredd att tumma på dessa syften, som regeringen nu gör i Boforsaffären med USA, har de redan från början förlorat sitt innehåll. Men även utan detta uppenbara övergivande av reglerna är de i stort sett meningslösa. Vapen köps inte för att användas till prydnad eller för andra liknande ändamål. Därför är det sätt på vilket de avses användas det kriterium som blir det viktiga i sammanhanget. Sverige bör enligt vpk:s mening ta ställning till vapenexporten utifrån detta faktum. Den begränsade vapenexport som kan vara nödvändig för att vi skall kunna ha en effektiv produktion för egna behov bör kanaliseras så att den så långt som möjligt hjälper förtryckta mot deras förtryckare. Nu sker motsatsen. Nicaragua, en liten stat i Centralamerika, som behöver och vill köpa vapen för att försvara sig mot stormakten USA, får inte köpa en enda patron från Sverige. Men till USA, den stat som utövar hot mot och vill förtrycka sina små grannstater, är Sverige villigt att leverera. Hur länge kan den borgerliga regeringen och dess handelsminister förfäkta denna hyckleriets politik utan att hamna i en komplett moralisk och samvetsbetingad kollaps? Fru talman! Jag övergår nu till nästa tema i mitt anförande, som har avgörande och nära anknytningar till det jag nyss har behandlat. Sverige är sedan 1977 medlem i Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB. Det är ett medlemskap som förbereddes av den socialdemokratiska regeringen och dess handelsminister Carl Lidbom. När den första borgerliga regeringen fullföljde anslutningen, fann socialdemokraterna det opportunt att gå emot. Det fanns även borgerliga ledamöter här i kammaren som var negativa och ville avstyra hela affären. Men den genomdrevs, och Sverige är nu medlem i denna imperialistiska organisation, vars första och största syfte är att förtrycka folken i Latinamerika och tillvarata de stora USA-företagens intressen i detta område. Vpk har från allra första början påpekat IDB:s rätta karaktär och dess syften. Allting som har hänt sedan banken bildades har gett oss rätt i vår kritik. Vi har nu fått en utredning och en utvärdering av IDB:s verksamhet, som på nytt visar alla de negativa effekter som vi har varnat för. IDB har använts uteslutande för att främja USA:s intressen. Och inte bara det, utan de värsta och mest aggressiva intressena i denna imperialistiska och aggressiva nation. Lånen från IDB har i första hand gått till de värsta diktaturerna i Latinamerika, som Argentina, Chile och Uruguay. Banken har stoppat lån till Nicaragua; mönstret från vapenhandeln går igen. Till yttermera visso har Reaganadministrationen genomdrivit stora IDB-lån till den regerande militärjuntan i El Salvador. Sådan har bankens politik varit, och så redovisas deni den nu framlagda IDB-utredningen. Men ett av de bärande argumenten som framfördes när Sverige skulle bli medlem var just att banken skulle främja social och politisk utveckling i Latinamerika. Motsatsen har skett, och Sverige bör således dra konsekvenser av detta och snarast begära utträde ur IDB, innan vi binds än fastare till detta instrument för förtryck och stormaktspolitik. Det har sagts att IDB-medlemskapet har varit nödvändigt och bra för svensk industri och för sysselsättningen i Sverige. Men IDB:s roll för svensk handel med Latinamerika är långt ifrån så avgörande. Stora projekt, investeringar och industrietableringar sker i Latinamerika utan att IDB på minsta vis är inblandat. I praktiken är IDB:s långivning endast 1,3 26 av de samlade bruttoinvesteringarna i Latinamerika, och det finns således stora utrymmen och stora möjligheter för svensk handel utanför IDB. Men om man som de borgerliga regeringarna har gjort sorgfälligt ser till att så mycket som möjligt av den svenska Latinamerikahandeln knyts till IDB-projekt, då blir Sveriges beroende av banken helt avgörande för denna handels möjligheter. Varför intar man då en så huvudlös och för svensk handel och svensk ekonomi förödande attityd? Jo, det är samma bedömningar, attityder och värderingar som styr detta tänkande som de som styr avgörandena om den svenska vapenexporten och dess inriktning. Man ser inte i borgerliga kretsar någon som helst fara för Sveriges självständighet, varken handelspolitiskt eller när det gäller säkerhet och försvar, i en uppbindning till USA och dess intressen. Man ser detta som något gott, en bra utveckling. Och man är också då beredd att både indirekt och direkt delta i och stödja USA:s politik på skilda områden och i skilda regioner, även om det innebär förtryck, undertryckande av mänskliga rättigheter och grova övergrepp mot andra stater. Här ligger, som vi från vpk:s sida påpekat så många gånger förr, dubbelmoralen och tvetydigheten i Sveriges internationella agerande. I utrikespolitiska och biståndspolitiska deklarationer kan man vara radikal, men på ett konkret område som handelspolitiken, som vi debatterar i dag, intar man en annan attityd. Det är inte hedrande. Det är på sikt långt ifrån bra för Sveriges utrikeshandel, och det är framför allt förödande för Sveriges ställning som alliansfri och självständig nation. Det är något som svenskarna bör observera när de bedömer sina regeringars handelsoch utrikespolitik.
Fru talman! Jag vill till protokollet fästa att handelsministern valde att inte gå i svaromål på kritiken mot regeringens skrivelse om Sydafrikalagen. Handelsministern var i kammaren när frågan togs upp och ytterligare några minuter, varför de fysiska förutsättningarna fanns. Eftersom detta är en skrivelse som inte ger någon motionsrätt, är det faktiskt så att om vi riksdagsmän vill ta upp en diskussion om en sådan fråga, måste det ske i en sådan här debatt som vi har i dag. Men handelsministern valde alltså att sticka huvudet i busken. Folkpartiet berömmer sig ofta för att främja en öppen debatt, offentlighet osv. Men i den här frågan har Björn Molin och regeringen i övrigt hittills inte gjort detta utan motsatsen.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 1981/82:31 behandlas skogsvårdsavgiften. Skogsvårdsavgiften är avsedd att finansiera vissa statliga insatser för skogsbruket. I propositionen anförs bl.a. att riksdagen hösten 1981 beslutade att bidrag till avveckling av glesa skogar skall finansieras delvis genom skogsvårdsavgifter. till väsentlig del att finansiera det samtidigt införda extra avdraget för vissa skogsuttag. Giltighetstiden för detta avdrag kommer att förkortas, vilket innebär att avgiften nu bör omprövas. Med hänsyn till de åtgärder i övrigt som redovisas i propositionen instämmer vi i jordbruksministerns uppfattning att en avgift på 5 Joo är tillräcklig för de kostnader som bör finansieras på detta sätt. Socialdemokraterna i utskottet föreslår en höjning av skogsvårdsavgiften till I 20. Detta innebär att man skulle frångå de principer som gäller — att avgiften skall användas till gemensamma åtgärder för skogsbruket. Det blir då inte någon skogsvårdsavgift, utan i stället en skärpt beskattning av skogsägarna. Det är viktigt att grundtanken i 1979 års skogspolitiska beslut när det gäller skogsvårdsavgiften ligger fast — att den skall täcka vissa för skogsbruket gemensamma kostnader. Detta understryks i centermotion 1981/82:702, och jag vill instämma i att det är angeläget att skogsvårdsavgiften anpassas till de behov som den skall fylla. Det är därför som vi föreslår en sänkning till 5 Joo. I reservation nr 2 yrkas på en sänkning av skogsvårdsavgiften till 3 Zoo med hänvisning till att klenvirkesstödet bör avvecklas. I propositionen hänvisas till att klenvirkesstödet, som infördes 1981, skall utvärderas efter två år och att det inte är motiverat att nu ändra anslaget på denna punkt. Utvärderingen kommer att göras kring årsskiftet 1982-1983, och i avvaktan på den utvärderingen anser jag att det inte nu finns anledning till ändring av klenvirkesstödet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till skatteutskottets betänkande 31.

Fru talman! Jag vill inledningsvis konstatera att man inte från regeringens sida går emot 1979 års beslut. Redan i höstas beslutades om insatser när det gällde den glesa skogen. Bo Lundgren säger att avvecklingen av klenvirkesstödet inte är anledningen till reservationen. Men ni pekar i er motion på det som en bidragande anledning. Moderaterna föreslår en inkomstsänkning med ca 110 milj.kr. Borttagandet av klenvirkesstödet gör ungefär 40 milj.kr. Men samtidigt föreslår ni att det extra skogsavdraget skall vara 10 96. Det innebär en betydande kostnadsökning som ingalunda täcks av de 3 Zoo ni föreslår.

Fru talman! Jag konstaterar att Bo Lundgren tydligen har ändrat uppfattning sedan 1981 när det gäller hur detta skatteavdrag skall finansieras. Det var i det ekonomiska paketet som man föreslog att avdraget skulle finansieras via skogsvårdsavgiften, och det som gällde 1981 bör gälla också 1982.

Fru talman! Frågan om skogsvårdsavgiftens storlek har blivit rena auktionen — det finns ju många bud. Regeringen har föreslagit en avgift på 5 Jo, moderaterna har föreslagit 3 Joo, socialdemokraterna 1 90 och vpk 7 Ko. Man får här en mycket splittrad bild, och den blir inte mindre komplicerad av att frågor som berör avgiftens storlek kommer att behandlas senare i ett betänkande från jordbruksutskottet. Det hela kan väl lämpligast belysas genom att man läser vad utskottet har skrivit, och i detta fall är det socialdemokraterna som står för utskottstexten: ”Utskottet är inte berett att härutöver tillstyrka ytterligare höjningar för att finansiera de åtgärder som föreslås i motion 612.” Detta gäller alltså vår motion. Fortsättningen lyder: ”Med det anförda avstyrker utskottet propo sitionen och motion 512 och tillstyrker förslaget i motion 2077 om en höjning av avgiften till I 90.” Motion 512 är vår motion, och vi föreslår där en höjning av avgiften till 7900. Nu får väl frågan diskuteras när vi kommer till jordbruksutskottets betänkande. Här föreligger det ju olika anslagsförslag från socialdemokraterna och vpk. Men nog är det väl en något underlig motivering för ett avslagsyrkande när det gäller den vpk-motion som behandlas i detta betänkande. Det borde väl hellre ha skrivits att vårt yrkande om avgiftens storlek mer än väl har tillgodosetts, eftersom utskottet förordar en höjning som med 3 Zoöverstiger vad vi har föreslagit. Detta är en stillsam fundering som det inte behöver bli någon debatt om. Det har ju blivit vedertaget att med de inkomster som uppkommer på grund av skogsvårdsavgiften bekosta vissa åtgärder på skogsbrukets område. Man borde emellertid ytterligare undersöka om man genom skogsvårdsavgiften kunde få ett bra styrinstrument, dels för att få en bättre avverkning, dels för att få bättre skogsvårdsåtgärder. Tanken bakom vårt förslag om en höjning av skogsvårdsavgiften är bl.a. att större resurser bör överföras till skogsvårdsstyrelserna och skogsvården. Här tar man med den ena handen och ger med den andra: resurserna används för åtgärder inom skogsbruket. I detta sammanhang kan man erinra om att liknande inte sker på andra områden, när avgifter eller skatter tas ut. Nu har vi beträffande avgiftens storlek hamnat i något som kan kallas ett mittläge. Eftersom vi när det gäller vårt förslag om höjning av anslaget har angivit skogsvårdsavgiften som finansieringskälla, kan vi naturligtvis inte godta en lägre avgift än den som vi har föreslagit. Den enda slutsats som vi därför kan dra är att vi måste ansluta oss till utskottets hemställan.

Fru talman! Den principiella skiljelinjen mellan socialdemokrater och borgerliga i fråga om skogsvårdsavgiftens storlek ligger dels i vem som skall betala kostnaderna för skogsvården, dels i skogsvårdsåtgärdernas omfattning. Socialdemokraterna har, som framgått av arbetet inom jordbruksutskottets område, föreslagit en betydligt mera omfattande verksamhet än den som regeringen tycker är nödvändig. Dessutom anser vi på socialdemokratiskt håll att också redan beslutade åtgärder skall finansieras nu. Regeringen har lämnat den frågan öppen, vilket vi inte tycker är tillfredsställande. I budgetpropositionen aviseras visserligen åtgärder som skulle ålägga industrin att stå för dessa ytterligare kostnader, men såvitt jag förstår har regeringen inte fullföljt förslaget ännu. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det också principiellt riktigare att skogsägarna står för skogsvårdsåtgärderna. Av den ökning på 5 Zoo av skogsvårdsavgiften som föreslås av socialdemokraterna utöver regeringens förslag och som nu också blivit utskottets majoritetsförslag går huvudparten åt för att finansiera de redan beslutade åtgärder som alltså hittills inte finansierats på annat sätt. Det utökade program som föreslagits av socialdemokraterna har avvisats av jordbruksutskottets majoritet. Oberoende av det beslut som riksdagen kommer att fatta i morgon vidhåller vi förslaget om den högre avgiften. Om riksdagen bifaller det socialdemokratiska åtgärdspaketet, behövs pengarna omedelbart. Vi vet dock att det av uppbördstekniska skäl alltid förekommer en eftersläpning, som gör att skogsvårdsavgifterna flyter in långt efter det att höjningar beslutats. Ett beslut om höjning av avgiften nu får inverkan på statsinkomsterna först nästa år. Då socialdemokraterna har för avsikt att återkomma med sina krav och också har för avsikt att föreslå utökningar av skogsvårdsåtgärderna, vidhåller vi förslaget om en skogsvårdsavgift på 192. Moderaterna har en annan inställning till skogsvårdsavgiften och dess användningsområde. Man anser ju bl.a. att viss del av stödet bör avvecklas. Moderaterna har tydligen också den uppfattningen att näringen som sådan inte solidariskt skall betala för de skogsvårdsåtgärder som föreslagits av regeringen, utan de tänker sig tydligen att ungefär hälften därav skall vältras över på andra skattebetalare eller betalas på annat sätt. När det gäller skogsbeskattningen är det ju heller ingen nyhet att branschen inte skall betala skatt efter den bärkraft den har, utan har betydande skattefavörer. Man talar i dag om att man tänker avveckla en viss skattefavör som har betalats genom skogsvårdsavgiften. Det kan vara skäl att erinra om att det för ganska kort tid sedan införts nya förmåner för den som skattar för skogsavverkningar — förmåner som mycket väl uppväger vad denna lättnad kan innebära. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 31.

Fru talman! I mitt inledningsanförande erinrade jag om att en del av det socialdemokratiska förslaget om höjning av skogsvårdsavgiften till 1 9c kommer att bli en budgetförstärkning.

Vi borde kunna vara överens om att en skogsvårdsavgift inte skall användas för att finansiera en ren budgetförstärkning, som här skulle bli fallet. Man måste hålla på att gränsen mellan vad som skall finansieras med skogsvårdsåtgärder och vad som skall finansieras med skattemedel inte suddas ut. Som Erik Wärnberg också påpekade har majoriteten i jordbruksutskottet avvisat de förslag som är tänkta att finansieras med en del av höjningen av skogsvårdsavgiften. Det innebär att av den av socialdemokraterna föreslagna höjningen av skogsvårdsavgiften är det inte mer än hälften som kommer att gå till sådana åtgärder som från början varit avsedda att finansieras genom skogsvårdsavgiften.

Fru talman! Man kan väl i alla fall inte bortse från att alla de åtgärder som här har föreslagits av socialdemokraterna är till skogsnäringens fromma. Det är inte fråga om att överföra pengar till några andra näringar, utan här är det fråga om att skogsnäringen som sådan solidariskt får stå för sina kostnader. Det kan mycket väl bli som Bo Lundgren säger, att några skogsägare bara får betala, medan andra får större nytta av åtgärderna. Men hela näringen som sådan tillförs ändå pengarna. Man måste enligt mitt sätt att se hitta ett system som för det första ger en god skogsvård och för det andra gynnar avverkningarna, så att inte skogen blir ett slags sparbössa. Vi måste verkligen får ut det virke som finns att ta i skogen. Bo Lundgren har naturligtvis alldeles rätt i att förslaget kan få de effekter han nämner på den enskildes kostnader. Men samtidigt vill jag nämna att kostnaden är avdragsgill. Om man har någon inkomst av skogsbruket blir effekten då inte särskilt stor — den blir i varje fall bra mycket mindre än det först kan förefalla. Vi har på senare tid genomfört många åtgärder på skogsbrukets område — senast i fjol beslöts det att man får sätta av 100 90 på skogskonto när man säljer rotposter och 80 26 när man säljer leveransvirke. Det betyder att det blir mycket svårt att i fortsättningen över huvud taget komma upp i någon beskattningsbar inkomst av skogsavverkning — det medger jag. Därför kanske det inte är så många som kan utnyttja avdragsrätten, men i så fall är det ändå skönt att man får till stånd någon beskattning av avverkningen av skog i landet — jag talar inte om det fall när man gör kapitaluttag. När vi nu föreslår åtgärder till skogens fromma så bör också skogsnäringen betala utgifterna för dem. Jag tror därför inte att det är orimligt att kräva en avgift på 1 I.

Fru talman! Av Erik Wärnbergs inlägg kunde man kanske få den uppfattningen att en insättning på skogskonto inte är beskattningsbar. Nu vet jag att Erik Wärnberg inte menar det. Här är det fråga om en uppskjuten beskattning. För att man skall kunna få en jämnare inkomst skall man kunna göra större skogsuttag när det, kanske inte minst av konjunkturpolitiska skäl, är lämpligt med en ökad avverkning. Jag vill emellertid betona att skogsägarna inte slipper ifrån beskattning, utan man ger dem möjlighet att fördela skatten. Den som inte tar ut från skogskontona i tid kan åka på en ännu starkare marginalskatt än han annars skulle ha fått.
Fru talman! Det är riktigt som Bo Lundgren säger, att har man en marginalskatt på 50 26, har man den på 90 kr. lika väl som på 1 800 kr. Men de siffror som Bo Lundgren har nämnt visar vilken storleksordning problematiken har. Den är inte så förkrossande som man kan få ett intryck av när man läser de procentsatser som Bo Lundgren hela tiden använder. Naturligtvis menar jag inte att de pengar som står på skogskontot inte är beskattningsbara. Men jag försäkrar att det är ytterst små belopp som någon gång beskattas. Medlen tas nämligen ut vid lämpligt tillfälle, när det finns stora underskott. Dessutom kan man numera få skjuta upp uttagen ett tiotal år eller mera, så i och för sig menar jag att skogskontot innebär en skattelättnad. Dessutom skall man ha klart för sig att det blir en skattelättnad inte bara på skogen utan också på andra inkomster. Om man gör stora insättningar och räknar bort alla omkostnader kan man mycket väl få underskottsavdrag på andra inkomster. Det uppväger det förhållandet att man här gör vissa skärpningar, att man minskar det 5-procentiga avdraget något år tidigare.

Fru talman! Utom för skattefrågorna är jordbruksutskottet också ett fackutskott för skogsfrågorna. Följaktligen har vi ett visst intresse av detta ärende. Riktlinjerna för användningen av skogsvårdsavgiftens medel fastlades senast i samband med 1979 års skogspolitiska beslut. Avgiftsmedlen skulle således i huvudsak användas för ändamål som är till nytta för skogsbruket som sådant eller på sådant sätt att alla skogsbrukare för skogsvårdsåtgärder kan få del av dessa medel. Detta är enligt moderata samlingspartiets mening en viktig förutsättning för att ett ökat uttag av medel, som nu under åren har skett, skall kunna göras i samförstånd. Genom särskilda beslut i riksdagen har avgiftsmedlen kommit att utgå för ändamål som har haft stark fördelningskaraktär olika skogsägarkategorier och olika landsändar emellan. Dessa beslut är alltså inte helt i linje med avgiftsmedlens tänkta användningsområde men har likväl godkänts av riksdagen. Vid utskottets behandling har en motion av Lennart Brunander m.fl. centerpartister avstyrkts, vilket enligt min mening är märkligt. Lennart Brunander har i motionen framfört önskemålet att riksdagen skulle uttala att de 1979 fastlagda riktlinjerna angående användningsområdet skulle ligga fast. Avstyrkandet av motionen kan rimligen inte betyda att skatteutskottet nu vill att riksdagen ens antydningsvis skall ange nya riktlinjer för avgiftsmedlens användningsområde. Onekligen skulle det ha varit av intresse att Lennart Brunander här hade utvecklat detta. Från moderata samlingspartiets sida har vi en viss positiv syn på de krav som han har ställt. Under loppet av få år har uttaget av avgiftsmedlen på ett radikalt sätt förändrats. Således har avgiftsuttaget i två steg ökat från 0,9 Zoo till 3 och slutligen 6 Zoo. Under samma period har vi fått starkt förändrade skogsbruksvärden, vilka utgör underlag för avgiftsberäkningen. Det är således utomordentligt vanligt att avgiftsuttaget för den enskilde skogsbrukaren under en treårsperiod har kommit att mer än tjugodubblas. Under sådana omständigheter är det fullt förståeligt att en diskussion om avgiftsmedlens användningsområde har uppstått. Avgiften har genom de här förändringarna förbytts från att vara en för de flesta skogsbrukare tämligen blygsam kostnad till ett betydande belopp, som rent av i en pressad lönsamhetssituation för skogsbruket då och då kan sägas ha bidragit till direkt försämrad lönsamhet i det enskilda företaget. För den skull anser vi i moderata samlingspartiet att avgiftsuttaget bör sänkas. Jordbruksministern har i budgetpropositionen också föreslagit en sänkning från 6 till 5 Zoo. Vi anser emellertid att jordbruksministerns underlag för att beräkna den möjliga sänkningen är minst sagt alltför litet klargörande. I ett interpellationssvar till mig den 8 februari i år kunde inte heller då jordbruksministern på min direkta fråga lämna någon redogörelse för hur avgiftsmedlen använts och i vilken grad de utnyttjats. Följaktligen kvarstår att riksdagen lika litet som jordbruksministern vet hur de starkt ökade skogsvårdsavgiftsmedlen kommer till användning. Det försök till beräkningar som vi inom moderata samlingspartiet har gjort tyder på att ett betydande överuttag äger rum. Liknande försök till beräkningar har gjorts även inom LRF, som vid en uppvaktning hos jordbruksministern rent av föreslog en sänkning till 1 Zoo. Vi har emellertid just nu inte velat gå så långt utan har i en partimotion föreslagit att avgiften halveras och fastställs till 3 9co. Med hänsyn till den något förbluffande osäkerhet som ändå tycks råda beträffande uppgiften om tillgång på och förbrukning av dessa medel synes det nu mera angeläget än tidigare att ändrade rutiner i departementet kommer till stånd. Främst med hänsyn till de stora belopp det är fråga om måste det vara möjligt för riksdagen att kunna få upplysning om hur influtna avgiftsmedel har kommit till användning. Först då har riksdagen enligt min mening ett ordentligt underlag för att besluta om rätt avgiftsnivå för sina gjorda åtaganden. Så är nu inte fallet. Fru talman! Med anledning av vad jag här har anfört ber jag att liksom Bo Lundgren tidigare har gjort få yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! När det gäller motionen av Lennart Brunander m.fl. underströk också jag i min inledning att det är viktigt att grundtanken i 1979 års skogspolitiska beslut ligger fast beträffande skogsvårdsavgiften och att den skall användas för vissa för skogsbruket gemensamma kostnader. Vi instämmer i motionens syfte, men vi anser inte att det behövs något uttalande från riksdagen i dag.
Fru talman! Jag förstår att det är skatteutskottets mening att det inte behövs något uttalande. Men man har onekligen skäl för att hysa en stilla undran om det inte var någon annan inriktning som ändå avsågs. Det är svårt att tänka sig att skatteutskottet genom att avslå motionen inte ger en antydan om att en ny inriktning i enlighet med riksdagens beslut i enskilda frågor möjligen skulle kunna vara vägledande för den fortsatta användningen. Även den omständigheten att majoriteten i skatteutskottet förespråkar att så pass mycket mer medel än som enligt vår mening erfordras för de gjorda åtagandena skall tas ut tyder på att man faktiskt är intresserad av att ha litet mer pengar att röra sig med än som behövs. Således, Ingemar Hallenius, tycker vi att det har funnits starka skäl för en bättre behandling av Ingemar Hallenius partivän Lennart Brunanders motion än att avstyrka den.
Fru talman! Arne Andersson sade förut att den skogspolitiska debatten kommer vi att få i morgon. Skatteutskottet har noterat att i Lennart Brunanders motion har inte rests några krav på höjning eller sänkning av avgiften, och mot den bakgrunden har vi inte ansett det vara påkallat att biträda motionen. Däremot har utskottet klart instämt i motionens syfte och de påpekanden som där görs.

Fru talman! Vi har över 600 000 fritidshus i vårt land, i huvudsak i enskild ägo. Utnyttjandegraden är ganska låg — de allra flesta torde utnyttjas blott några sammanhängande veckor per år förutom en del större helger och andra veckoslut. Beståndet av fritidshus skulle alltså i högre grad kunna utnyttjas av fler än ägarna, men intresset för uthyrning förefaller mycket lågt. Orsakerna härtill är, förutom risken för att hus och inventarier kommer till skada och högre uthyrningskostnader, att den skattefria intäkten är så pass låg som 4 000 kr. per år. Med tanke på våra höga marginalskatter och det slitage som en uthyrning medför är det skattefria beloppet lågt. Detta motverkar också långtidsuthyrning, eftersom många stugägare föredrar att begränsa uthyrningstiden så, att intäkten inte överstiger det fria beloppet, 4 000 kr. Den gränsen infördes för två år sedan, och beloppet var 2 400 kr. fr.o.m. 1974. Det fria beloppet har inte ens efter höjningen till 4000 kr. följt med penningvärdeförsämringen. Därtill skall läggas att den som hyr ut sin villa som permanentbostad får behålla hela inkomsten över schablonintäkten obeskattad. Den ökade efterfrågan på fritidshus för uthyrning hänger samman med den ökade fritid vi fått genom kortare arbetstid, den femte semesterveckan och olika pensionsreformer samt också med att vi fått fler utländska turister. Det är naturligtvis ett samhällsintresse att öka turismen i vårt land, varigenom intäkter från utländska besökare stiger och våra egna utgifter för utlandsresor minskar. För att få fler människor att semestra i Sverige måste naturligtvis efterfrågan på övernattningsmöjligheter tillgodoses. Detta har uppmärksammats i direktiven till utredningen om fritidsboendets framtida utveckling, som har att föreslå åtgärder som gör det möjligt att skapa ett utbud av fritidsbostäder som är anpassat till efterfrågan. Mycket talar sålunda för att man genom att höja beloppsgränsen, 4 000 kr., ökar utbudet av uthyrningsstugor. Härigenom blir det ökade förutsättningar för en dämpning av hyresnivån, något som ger fler medborgare möjlighet att hyra ett fritidshus. Skatteintäkterna för stat och kommun kommer knappast att minska till följd av en höjning av beloppsgränsen, då 79 denna höjning kan väntas kompenseras av ett ökat utbud. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen.
Får jag, innan jag överlämnar ordet till Erik Wärnberg, meddela att voteringssignalerna inför den votering som vi just har haft tydligen inte har fungerat överallt i huset. Jag får därför be ledamöterna att vara uppmärksamma på att en ny votering kan följa efter det här ärendet. Teknikerna är vidtalade, och jag ber ledamöterna att om möjligt hålla dörrarna till sina rum öppna mot korridoren.
Fru talman! I det schablonbeskattningssystem som finns för småhus ingår på samma sätt också uthyrning till andra än ägare i den mån det är fråga om ett permanent boende. Om inkomster från fastigheten uppkommer på annat sätt, bortser man från dem, om det rör sig om småbelopp. F. n. ligger den gränsen vid 4 000 kr. per år. Även om man har ett särskilt dyrt hus, så att 2 70 av fastighetens taxeringsvärde blir mera än 4 000 kr., är det den gränsen som gäller. Denna gräns höjdes så sent som i maj 1980 från en tidigare gräns på 2 400 kr. Om en fastighetsägare således har inkomster som överstiger både 2 Jo av fastighetens taxeringsvärde och 4 000 kr. vid sidan av permanent bostadsuthyrning, skall taxering ske på annat sätt än genom schablontaxering. Då skall både inkomster och utgifter redovisas. Det betyder inte nödvändigtvis att fastighetsägaren kommer i ett sämre läge. Det är alltså inte så att fastighetsägaren utan vidare kommer att skatta för beloppet. Han har ju också avdragsrätt för alla omkostnader. Är det, som Knut Wachtmeister säger, så att slitaget är mycket stort och omkostnaderna därför blir mycket höga, blir inte hela beloppet 4 000 kr. — eller det belopp som det nu är fråga om — beskattningsbart. Det är bara den skillnaden att han inte längre schablontaxeras, utan att han taxeras på vanligt sätt, dvs. utgifter och inkomster redovisas. Skatteutskottets majoritet anser, att om en fastighetsägare har intäkter på över 4 000 kr. vid sidan av det vanliga boendet, börjar förhållandet mera att likna en rörelsefastighet än en villafastighet, och därför är utskottet inte berett att f. n. höja den gräns som så nyligen har fastställts. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 39.

Fru talman! Det var relativt vanligt under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet att jordbrukare, för att tillmötesgå den stora efterfrågan på fritidstomter, gjorde några avstyckningar, som sedan utarrenderades på 50 år mot en fast årlig avgift. Tomterna brukade vara på ca 2 000 m? och arrendena i regel mellan 50 och 200 kr. per år, beroende på läge etc. Arrendekontrakten är inte uppsägbara, och som regel är inte heller arrendena indexreglerade. Mot denna bakgrund är det uppenbart att sådana här arrenden är en föga lukrativ verksamhet för de nuvarande ägarna av stamfastigheten. Vid 1975 års fastighetstaxering åsattes inte tomterna något separat taxeringsvärde, utan i regel inbegreps dessa i totalsumman för övrig mark, och 1 000 kr. per tomt var ett vanligt förekommande värde. Men vid 1981 års taxering skulle dessa tomter generellt åsättas ett eget taxeringsvärde — något som nu för många har inneburit helt orimliga konsekvenser. Visserligen anges i fastighetstaxeringslagens 5 kap. 2§ att taxeringsvärdet skall motsvara 75 20 av taxeringsenhetens marknadsvärde. Dessutom anges i 5§ att en avkastningskalkyl bör vara till ledning vid fastställande av marknadsvärdet. Detta synes emellertid inte ha beaktats av taxeringsnämnderna. Efter generella anvisningar från länsstyrelserna har man i stället utgått från vad marknadsvärdet, baserat på försäljningsstatistik vid försäljning av vanliga tomter, har beräknats till för resp. områden. Efter klagomål till fastighetstaxeringsnämnderna har som regel tomtvärdet sänkts för sådana här tomter, som är utarrenderade på långtidskontrakt, till omkring 20 000 kr. per tomt. Men inte ens denna reducering leder till ett rimligt resultat och stämmer i vart fall inte med det marknadsvärde som räknas fram genom en avkastningskalkyl. I sammanhanget bör kanske understrykas att någon försäljning av denna typ av tomter av naturliga skäl inte har förekommit. Ett verkligt fall torde bära vittnesbörd om detta. Från den aktuella stamfastigheten avstyckades 35 tomter omkring år 1950. De utarrenderades på 50 år, och arrendena uppgick till 100 kr. per år. Dessa tomter har nu taxerats till 20 000 kr. per styck, dvs. sammanlagt 700 000 kr. Intäkten från de 35 utarrenderde tomterna är f. n. ca 4 000 kr. per år och skulle ungefär räcka till för att betala garantiskatten på 700 000 kr. — däremot inte till den inkomsteller förmögenhetsskatt som belöper sig på dessa tomter. Detta är givetvis orimligt. Nuvarande ägare har kommit i en ohållbar situation, om inte högre taxeringsinstanser gör en sänkning till ett taxeringsvärde som baseras på en avkastningskalkyl. Jag är tacksam för att utskottet i en rätt så utförlig skrivning har redovisat såväl avkastningskalkyl som andra sätt att fastställa taxeringsvärde. Jag hoppas att de här fallen, som jag har redovisat och som inte är unika, skall bli tillrättalagda i högre instans, efter att skatteutskottet nu på detta sätt har klarlagt hur taxering bör ske. Mot denna bakgrund har jag f. n. inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Tillsammans med Kerstin Ekman har jag i motion 900 velat fästa uppmärksamheten på det stora antal privata fritidshus som vi har i dag och som ofta utnyttjas under relativt kort tid. Enbart i mitt län Halland finns inte mindre än 27 000 sommarstugor. Det är dess värre så att i våra mest attraktiva områden, t.ex. vid badorterna på västkusten, är utbyggnadsmöjligheterna mycket starkt begränsade. Det finns helt enkelt inga tomter kvar. Därför är det angeläget att de stugor som finns kan utnyttjas bättre. Jag tror att det finns många olika sätt att få till stånd en ökad uthyrning och därmed ett bättre utnyttjande av de privata fritidsstugorna. Ett sätt är t.ex. en mer anpassad prissättning, som skulle kunna göra stugorna begärliga också före och efter den direkta högsäsongen. Vi har i motionen sagt att ett annat sätt att stimulera ägarna till mer uthyrning av sina stugor vore att höja det skattefria belopp som kan tas ut. Beloppet är i dag 4 000 kr., och enbart inflationen motiverar en höjning till närmare 5 000 kr. Vi har inte angivit något belopp, men jag tycker att en höjning till mellan 5 000 och 7 000 kr. vore skälig. Moderaterna har med liknande motiveringar som mina egna också krävt en höjning av beloppsgränsen. I sin reservation har moderaterna dock sträckt sig så långt som till 10 000 kr. per år. Jag tror inte att vårt ekonomiska läge tillåter det, men framför allt tror jag inte att en så kraftig höjning är nödvändig för att nå de effekter som vi efterlyser. Jag ansluter mig alltså till de synpunkter som förs fram i reservationen, men det belopp man fastnat för anser jag är för högt.
Fru talman! Erik Wärnberg gick bara in på de skattetekniska problemen, och det är naturligtvis troligt att det i en del fall kan bli det resultat som han redogjorde för i sitt anförande. Men det är väl uppenbart ostridigt att utbudet av fritidshus för uthyrning kommer att öka, om beloppsgränsen sätts högre. Man kan naturligtvis tänka sig att knyta gränsen till exempelvis ett halvt basbelopp eller något sådant, men jag tror inte att vi skall indexreglera allting i det här samhället. Därför har vi velat ta till ett belopp så att det verkligen blir attraktivt och så att utbudet av fritidsstugor ökar. Jag är ganska säker på att utredningen om fritidsboendets framtida utveckling kommer att föreslå höjda gränser. Utredningen har ju fått i uppdrag att se till att det blir en utjämning mellan efterfrågan och tillgång på sådana här hus. Därför är jag som sagt ganska säker på att det kommer att bli en höjning. Men jag tror att det vore värdefullt, om man redan nu kunde höja det skattefria beloppet, så att man till kommande turistsäsong får större möjligheter att speciellt ta emot utländska turister och de många svenskar som inte äger ett eget fritidshus.
Fru talman! Det är riktigt att jag huvudsakligen gick in på skattetekniska grunder, för det här är en skatteteknisk fråga. Enligt mitt sätt att se skall inte vissa inkomster bli skattefria den här vägen, utan frågan gäller: Skall man ha en schablontaxering, eller skall man ha en vanlig taxering? Man har en schablontaxering som i stort sett skall överensstämma med den konventionella metoden efter ett ganska stort antal år. Det är alltså en teknisk fråga att man beskattar enoch tvåfamiljsvillor — och även fritidshus som används för eget behov — efter en viss procentsats av taxeringsvärdet, som egentligen under en längre tidsrymd skall motsvara den konventionella metoden, där man tar upp inkomster och utgifter. Om vi utan vidare höjer den här beloppsgränsen hur mycket som helst eller till 10 000 kr., innebär det kanske att 10 000 kr. blir helt skattefria i en rörelsedrivande verksamhet, för man håller kanske de här husen inte för att ha dem för egen del utan för att hyra ut dem till andra. Även om man skulle ha byggt dem för egen del är det ganska orimligt att man skall kunna ta in 10 000 kr. skattefritt på att under vissa veckor hyra ut dem. Detta är alltså en skatteteknisk fråga, och om herr Wachtmeister önskar ett klargörande av min bedömning av det hela, så vill jag säga att inkomster skall beskattas i det här landet, oberoende av om de kommer från stuguthyrning eller från något annat. Att det skall finnas ett fribelopp i detta sammanhang beror på att man inte skall ge sig på småsaker och lappribelopp.

Fru talman!

På detta har utskottet svarat: ”Utskottet har vid sin prövning av motsvarande fråga tidigare år konstaterat att syftet med det framställda yrkandet kan tillgodoses genom att anstånd medges i det enskilda fallet, om kravet på en förlängd deklarationstid stöder sig på beaktansvärda skäl. Utskottet är inte heller nu berett att tillstyrka en allmän förlängning av deklarationstiden och avstyrker således motion 218.” Detta konstaterande från utskottets sida är mycket märkligt. Vi vet att de flesta löntagare och pensionärer ofta har mindre än 14 dagar på sig för att få deklarationen upprättad och avlämnad. Många känner betydande osäkerhet, även om det rör sig om relativt enkla deklarationer. Därför anlitar åtskilliga människor i detta land någon sakkunnig medhjälpare för deklarationens upprättande. Då medför denna snäva tidsram betydande svårigheter — även om inte utskottet tycks inse det — eftersom tillgången på personlig deklarationsservice är ganska begränsad. Rörelseidkare, som redan nu får vänta med deklarationsavlämnandet till den 31 mars, har svårigheter att klara avlämnandet före detta datum. Denna grupp får i betydande utsträckning dispens att avlämna deklarationerna senare. Dispens kan numera i vissa fall beviljas ända fram till den 15 juni. Det vore mer rationellt att inlämningsdatum redan från början senarelades med en månad för alla. Ansökan om dispens till den 30 april är mer regel än undantag och beviljas också ganska generellt. fr.o.m. taxeringsåret 1979 har taxeringsnämndernas arbetstid förlängts från den 1 juli till den 1 november, då samtliga deklarationer skall vara färdigbehandlade och avlämnade för registrering. Detta innebär att det numera också är praktiskt möjligt att i viss utsträckning senarelägga deklarationernas inlämningsdatum utan att taxeringsarbetet därför försvåras. Taxeringsnämndernas granskningstid har alltså förlängts med 16 veckor. Då borde det också vara självklart att den vanlige deklaranten får sin tid förlängd för deklarationens upprättande, som nu ofta bara är två veckor. Utöver de praktiska synpunkter som här kan anföras är det också principiellt viktigt att den enskildes tidsbehov i detta sammanhang inte körs över när byråkratin breder ut sig. Det är nödvändigt att det vid deklarationens upprättande finns tillräckligt med tid för ett grundligt och väl planerat arbete med möjligheter att anlita den sakkunniga hjälp som i det enskilda fallet kan önskas. Den allmänna deklarationstiden bör, som vi motionärer ser det, alltså förlängas med ytterligare ett par veckor från den 15 februari till den 1 mars och för rörelseidkare med en månad från den 31 mars till den 30 april. Mot denna bakgrund är det citat som jag tidigare lämnade från skatteutskottets betänkande utomordentligt märkligt. Man frågar sig om skatteutskottet är ointresserat av den enskildes behov av tillräckligt tidsutrymme för att upprätta sin självdeklaration med så gott underlag som möjligt. Den tid på ytterligare 16 veckor som skattemyndigheterna fått på sig för att granska deklarationerna är helt säkert nödvändig, men man måste också inse svårigheterna för dem vilkas deklarationer skall granskas. Därför hade det varit rimligt om skatteutskottet hade tagit sig en extra funderare på den här frågan och föreslagit en förlängning av deklarationstiden i stället för att motivera ett avslag på motionen med att säga att man tidigare har avvisat detta förslag från samme motionär. Det kan inte vara ett skäl för ett riksdagsutskott att fortsätta att framhärda i en orimlig ståndpunkt. Jag hoppas därför att skatteutskottet nu talar om det verkliga skälet till att den enskilde inte ges tillräcklig tid för att kunna dokumentera sin självdeklaration.

Fru talman! Skatteutskottet har samma sakliga motivering som tidigare för att avstyrka denna motion. Utskottet anser nämligen att det är önskvärt att taxeringsarbetet kommer i gång så fort som möjligt efter inkomstårets slut. Det finns ändå en tidtabell enligt vilken olika delar av granskningsarbetet undan för undan skall vara färdiga. Den skattskyldige bör naturligtvis också ha tid för att så småningom inlämna besvär. Jag håller med Esse Petersson om att den enskilde deklaranten skall ha den tid på sig som behövs för att få fram alla handlingar och därefter kunna upprätta sin deklaration. Skatteutskottet anser att den 15 februari resp. den 31 mars för bokföringsskyldiga är väl avvägda tidpunkter för att uppfylla båda dessa önskemål, dvs. dels att komma i gång med taxeringsarbetet så fort som möjligt, dels att ge den skattskyldige all den tid han behöver. Om det — och det gör det säkert — finns deklaranter som är förhindrade att fullgöra sin deklarationsskyldighet till angivet datum, har vederbörande möjligheter att få uppskov. En hel del människor använder sig också av den möjligheten och får regelmässigt sin ansökan beviljad.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

Fru talman! Skatteutskottets ordförande konstaterar att det går att få uppskov. Ja visst, det har vi också talat om i motionen. Men det förutsätter att vederbörande begär detta. För rörelseidkare och sådana som anlitar en bokföringsbyrå är det ganska enkelt. De sänder bara in sin ansökan och väntar med att avge deklarationen, för de vet att ansökan beviljas. Den enskilde deklaranten däremot vågar inte vänta med att avlämna sin deklaration, om han har begärt uppskov men inte fått besked om huruvida det har beviljats. Den som efter den 1 februari finner att han eller hon inte kommer att hinna avlämna deklarationen i tid och därför begär uppskov hinner nämligen i regel inte få besked före den 15 februari. Då vågar vederbörande alltså inte vänta på skattemyndigheternas beslut, såvida inte en deklarationseller bokföringsbyrå anlitas. Den enskilde individen sitter således i kläm i skattebyråkratin. Erik Wärnberg kan väl inte på fullt allvar hävda att detta är en riktig linje. När det gäller tidtabellen har vi ju fått en utökning med 16 veckor av tiden för samhällets granskning av den enskildes deklaration. Men man måste ha klart för sig att det vid den granskningen är utomordentligt viktigt att underlaget för den deklaration som den enskilde har ingivit är så korrekt som möjligt. Då det är så knappt om tid innebär det betydande svårigheter för den enskilde deklaranten att uppfylla detta krav. Om man vill få en väl fungerande tidtabell, som möjliggör att den enskilde har ett deklarationsunderlag som är så bra att granskningsarbetet underlättas, så borde man rimligen kunna bifalla yrkandet i vår motion, som innebär att den enskilde deklaranten får litet längre tid på sig. För rörelseidkare beviljar man ju i princip en månads förlängning, om detta begärs. En generell princip att tiden för avlämnandet förlängs från den 31 mars till den 30 april borde kunna införas. På så sätt kunde man undvara det extra arbetet med att behandla alla uppskovsansökningar. Det vore också ett sätt att rationalisera — eller hur, Erik Wärnberg?
Fru talman! De allra flesta deklaranter har alla sina handlingar och sina deklarationer färdiga den 15 februari. Då har de haft 14 dagar på sig från det att de fått sina inkomstuppgifter. För de flesta är det egentligen inga som helst problem med den nu gällande tidpunkten, och de som har problem får alltså uppskov. Men om vi generellt uppskjuter inlämningstiden 14 dagar, betyder detta faktiskt att taxeringsarbetet kommer i gång 14 dagar senare. Då blir den tidpunkten den sista dagen, för det är inte så att många lämnar in sina deklarationer i förväg. Man vinner därför rätt mycket på att bibehålla den nuvarande ordningen, och man orsakar inte något större obehag, förutom att den lokala skattemyndigheten per telefon eller på annat sätt måste meddela att uppskov har beviljats dem som har anfört sådana skäl att ett uppskov ansetts motiverat. Vi tycker således att det här förslaget inte innebär någon vinst, utan i stället en förlust för den skattskyldige. Allting förskjuts ju i slutskedet, om man förlänger tiden med dessa 14 dagar — en förlängning som inte fyller någon uppgift.
Fru talman! Det är alldeles självklart att de allra flesta lämnar in deklarationen inom den föreskrivna tiden, eftersom de är tvungna till det. Deklaranterna måste då lämna de uppgifter som är möjliga att lämna. Men det säger inte att man inte skulle få ett bättre underlag och att granskningsarbetet inte skulle underlättas, om man förlängde tiden. Vem vinner på det här systemet? Givetvis är det skattebyråkratin som vinner på det genom att man får längre tid att arbeta med granskningen. Men samtidigt förlorar samma byråkrati på detta, eftersom man får ett sämre underlag än om man gav den enskilde något längre tid för att upprätta sin deklaration. Erik Wärnberg anser väl ändå inte att det bara är myndigheterna som skall tjäna på att man sträcker ut tiden, utan man skulle väl göra det även för att ge den enskilde deklaranten möjlighet att lämna in en deklaration som är så korrekt som möjligt?
Jag vill fråga Esse Petersson: Har Esse Petersson några belägg för att deklaranterna inte har sina handlingar färdiga den 15 februari?
Fru talman! Ja, nästan årligen ställs det ju ett antal frågor om detta här i kammaren. Det handlar om att man inte har fått kontrolluppgifter, att det har blivit förseningar av deklarationsblanketter, att det har blivit fel i blanketter och i uppgifter som tillsammans försenar arbetet med deklarations upprättande. Att detta innebär betydande svårigheter för den enskilde som skall upprätta sin deklaration är självklart. Åtskilliga frågor som framförs till oss förtroendemän kommer just från enskilda deklaranter som hamnat i svårigheter när det gäller uppgiftslämnandet, t.ex. därför att de inte fått tag på de blanketter de behöver förrän i sista minuten. Speciellt gäller detta de människor som inte anser sig klara av att göra sin deklaration själva utan som vill ha en viss hjälp av sakkunskap. För dem är tiden väldigt kort. Jag förmodar att Erik Wärnberg inte lever på en sådan isolerad ö att han inte konfronteras med sådana här problem. Under mina få år i riksdagen har jag konfronterats med dem åtskilliga gånger.

Fru talman! I motion 1568, yrkande 5, föreslår vi att man skall skärpa reklamskatten. Jag skall inte föra någon stor skattepolitisk debatt kring detta förhållandevis lilla yrkande. Men det är uppenbart så att utskottet genom att avstyrka detta förslag visar vilken typ av skattepolitik man vill föra och för. Vad man undviker att beskatta hårdare säger ju lika mycket om skattepolitiken som de pålagor som man lägger på och de lättnader man inför på andra håll. Vi vet av de skattepolitiska debatter som förts och av den finansdebatt som nyligen hölls att man så långt det är möjligt vill undandra aktiehandel, reklam och annan verksamhet från beskattning. I varje fall vill man inte lägga på någonting nytt, men man ger åt höginkomsttagarna genom den s.k. marginalskattereformen. Utskottet säger i sitt betänkande att man tidigare behandlat frågan om reklamskattens vara eller icke vara, något som det ju inte gäller den här gången. Då har man sagt att man av statsfinansiella skäl inte kan ta bort denna skatt. Det måste väl ändå vara så att samma skäl talar för att man höjer skatten. Kostnaden kan bäras av reklamfinansiärerna — det är inget tvivel om det. Vi har inte preciserat förslaget om ökning i procent, men vi menar att i den allmänna åtstramningspolitik som förs på många områden och med den hänvisning till statens dåliga finanser och budgetunderskottet som alltid görs, är reklamskatten ändå en liten del av de inkomster som man kan ta in. Reklamen är en liten rännil i den stora å som flyter förbi statskassan, den stora å som man underlåter att beskatta hårdare. I betänkandet säger inte utskottet att man är emot att det kommer in pengar, utan man hänvisar till tryckfrihetsrättsliga invändningar, som kan resas mot en generell höjning av reklamskatten. Detta är ett mycket märkligt påstående. Var finns den nivå på reklamskatten som avgör om det har någon tryckfrihetsrättslig betydelse eller inte? Just nu är skatten 10 96 när det gäller allmänna reklamändamål— trycksaker osv. Är 15 96 sämre och är 5 96 bättre ur tryckfrihetsrättslig synpunkt? Det är ett mycket märkligt argument man använder. Hur som helst, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1568, yrkande 5, med förslag om höjning av reklamskatten.
Herr talman! Utskottet menar faktiskt vad det säger, nämligen att med hänsyn till pressens ekonomiska situation och med hänsyn till de tryckfrihetsrättsliga invändningarna vill man inte differentiera skatten och inte höja den, i varje fall inte förrän man har närmare detaljer. Vi vet att det här är ett sätt att dra in pengar.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
Herr talman! Skattesatsen är olika för press och för utomhusreklam och trycksaker. Och redan nu är reglerna sådana att mycket av det som tas in från pressen går tillbaka i form av presstöd o. d. Jag tror inte att en allmän höjning av reklamskatten — som drabbar all reklam lika mycket procentuellt sett — skulle försämra konkurrensläget för pressen jämfört med annan reklam. jag säga att redan kostnaden för att framställa en trycksak är ett tryckfrihetsrättsligt hinder. Frågan är hur grundläggande man skall diskutera tryckfriheten. Avgörande kan inte vara om reklamskatten är 10, 12 eller 15 20. Tryckfriheten blir inte större därför att reklamskatten minskas.